Fru talman! Frågan om sparstimulerande åtgärder och värdesäkring av realbankräntan för småsparare m.m. har ju under en följd av år varit föremål för riksdagens behandling. Jag skall i mitt inlägg något beröra dessa frågor i anslutning till reservationerna 3 och 4 A vid finansutskottets betänkande nr 40. I dessa reservationer yrkar vi avslag på motionerna nr 1986, 2047 och desäkring av bankräntan. Vi tycker, fru talman, att vi har synnerligen starka skäl för detta avslagsyrkande. I motsats till herr Söderström är jag inte entusiastisk för sparstimulanser. Först och främst anser jag det tveksamt om man bör satsa samhälleliga medel på subventioner till dem som sparar. Det finns som bekant människor i samhället som av olika anledningar inte sparar. Det finns t.ex. de som inte har råd att spara, om man uttrycker det så. Deras inkomster går åt för att klara livets nödtorft för sig själva och sina familjer. Om man då sätter in sparstimulans av statliga pengar får ju de som inte har möjlighet att spara och tillgodogöra sig dessa förmåner ändå via skatten vara med om att betala förmånerna åt de människor i samhället som har det mycket bättre ställt än de själva. Rättviseskäl, och inte minst fördelningspolitiska motiv, talar enligt min mening emot ett sådant förfaringssätt. Man kommer att fundera över den tänkande lantbrevbärarens dilemma, han som bar ”Pengar till de redan rika och kravbrev till en medellös”. Nu begär moderaterna i sin motion nr 1986 att regeringen skall utreda och lämna riksdagen förslag om sparstimulanser. I den moderata partimotionen nr 1979 återfinner vi motiveringarna för det yrkandet. Där säger moderaterna, såsom herr Söderström redan har refererat, att moderata samlingspartiets mål är att genom ett spritt personligt ägande inom ramen för en bevarad samhällsekonomi främja den personliga friheten. Därför anser moderaterna att det krävs stimulanser för det enskilda sparandet, och så räknar man upp fem s.k. sparstimulerande åtgärder, som man önskar få genomförda. Man vill ha ett allmänt sparstöd genom premier som staten skall bjuda på, man vill ha ett särskilt sparstöd åt hushåll med låga inkomster, man vill införa sparlön, där staten också skall vara med och stå för fiolerna, eftersom man anser att arbetsgivarna skall beviljas extra avdragsrätt för sina lönekostnader i den utsträckning de motsvaras av sparandet. Vidare vill man att regeringen skall förelägga riksdagen förslag om hur befintliga och nytillkomna aktiefonder skall kunna få, som man uttrycker det, ”bättre arbetsvillkor”, osv. Slutligen vill man ha ett bostadssparande som berättigar till avdrag med 50 ”6 vid taxeringen för inkomster av under året sparat belopp som överstiger 2 "a av den taxerade inkomsten. Jag tycker personligen att moderaterna gör det ganska lätt för sig då det för deras del gäller att främja den personliga friheten. För oss socialdemokrater inrymmer värnet om den personliga friheten så mycket mer. Det gäller den sociala tryggheten, rätten till arbete, tryggheten på äldre dagar genom ordentlig pensionering, barnomsorg, jämställdhet mellan män och kvinnor osv. Men för moderaternas del får man uppfattningen att värnet om den personliga friheten reduceras till att gälla avdrag och bidrag vid privat kapitalbildning. Vad som är betecknande för det moderata förslaget till sparstimulanser är genomgående att staten skall stå för kostnaderna, antingen genom premier eller genom skatteavdrag. Jag kan inte se annat än att detta kommer att bidra till att vidga de ekonomiska klyftorna mellan olika samhällsgrupper. I motionen 2556 har även mittenpartierna krävt att regeringen till höstriksdagen skall lägga fram ett förslag beträffande olika sparstimulerande åtgärder. Mittenpartierna har visserligen inte så i detalj som moderaterna preciserat vilka sparstimulanser det skall vara fråga om, men man får utgå ifrån att även här statliga skattepengar skall komma till användning. I den borgerliga treenighetens namn har majoriteten i finansutskottet skrivit ihop sig då det gäller dessa motionsyrkanden, och utskottet tillstyrker alltså bifall till motionen 2556 mom. 2. Utskottet förutsätter även att de förslag som framförts i motionerna 1986 och 2047 övervägs i det sammanhanget. Mittenpartierna ställer alltså upp bakom moderaternas fempunktsprogram för sparstimulanser. Jag tycker att det är värt att notera. Då det gäller motionen 2047 av herrar Hyltander och Carlström kan vi bara konstatera att det sedan november månad i fjol skett en total omsvängning beträffande centerns och moderaternas ställningstagande till värdesäkring av realbankränta för sparare, dvs. indexreglering av bankränta. När vi i fjol höst i finansutskottet behandlade en enskild centermotion i detta ämne var folkpartiet ensamt om att reservera sig till förmån för motionen. Såväl centern som moderaterna var då överens med oss om att indexreglering inte var rätta vägen att lösa problemet med negativ bankränta. Såväl herr af Ugglas som herr Kristiansson var då överens med mig om att det enda sättet att lösa problemet med negativ bankränta var att bekämpa roten till det onda, nämligen inflationen. Nu säger en enig borgerlighet i finansutskottet att man förutsätter att det uppslag som framförs i motionen 2047, nämligen införande av värdesäkra sparformer, skall prövas av regeringen och att det skall framläggas förslag om detta. Det som alltså var förkastligt för centern och moderaterna i höstas framstår nu som största visdom. Fru talman! Som vi framhåller i reservationen 4 A, har hushållssparandet nått en exeptionellt hög nivå. Sparkvoten ligger f. n. på i det närmaste 10 "6. Detta kan jämföras med en sparkvot 1969 på ca 3 ?6. Under sådana förhållanden finns det inga särskilda skäl, anser vi, till ytterligare stimulans av enskilt sparande. I absoluta tal finns det anledning att räkna med att hushållens sparande kommer att öka ytterligare och att hushållssektorn även fortsättningsvis kommer att lämna sitt bidrag till det samlade sparandet i vårt land. Vad som kan anses bidra till detta är bl.a. att riksdagen nyligen har fattat beslut om att höja gränsen för skattefria ränteinkomster. Lyckas vi sedan på ett effektivt sätt bekämpa inflationen i landet tror vi att detta är den bästa metoden för att även skydda småspararnas insatta pengar. Jag instämmer, herr talman, i det yrkande som Sven Ekström tidigare har framfört.
Herr talman! Herr Jansson gillade inte de borgerliga förslagen till sparstimulanser, speciellt inte moderaternas förslag. Nu är det ju inget nytt med sparstimulanser. Det nya kan möjligen vara att vi har utvidgat registret något till litet olika former av sparstimulanser. Men, herr Jansson, vi har ju haft Strängaspel i olika former. Vi har lönsparande i dag med av staten betalda vinster. Jag har inte hört att herr Jansson opponerar sig mot den formen, och det är precis detsamma som vi har tänkt oss. Men vad vi har, herr Jansson, är personlig frihet att tycka precis vad vi vill om det här, och jag tycker att både herr Jansson och jag skall vara väldigt tacksamma för att vi har den möjligheten.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att vi har lönsparande, ungdomens lönsparande bl.a., som stöds av statliga medel, och det har jag inte protesterat emot. Men jag är tveksam inför att utvidga detta till att gälla områden som moderata samlingspartiet i sin motion har räknat upp. Man får ju fråga sig vad det kommer att få för konsekvenser för samhällsekonomin och då det gäller likheten och jämvikten mellan olika samhällsgrupper. De som har möjligheter att spara inom dessa olika områden som moderata samlingspartiet i sin motion räknar upp kan ju då med statligt stöd skaffa sig betydande tillgångar som andra människor, som inte kan vara med och spara, får bidra till via skattsedeln. Det är detta som jag tycker är principiellt felaktigt och som jag inte har särskilt stora sympatier för.
Herr talman! Jag får nog uppmana herr Jansson att läsa på litet bättre vad våra förslag innebär. Hade han gjort det, skulle han inte komma med vad han nu har sagt. Vi har nämligen gjort begränsningar för att stimulanserna inte skall vara för dem som har höga inkomster utan för den breda massan. Det gäller här inte stora saker utan småsaker, men sammantaget kan det bli stora saker. Vad vi anser värdefullt är att vänja folk vid att spara från början. Det är då vi når de stora effekterna.
Herr talman! Det är bra om vi kan vänja folk vid att spara. Men jag är fortfarande tveksam inför det här systemet att gå via aktiefonder och att, som man säger i moderatmotionen, ge dessa aktiefonder bättre arbetsvillkor. Vad ligger bakom detta ställningstagande från moderaternas sida? Vi har inga som helst uppgifter om vad det kan komma att kosta samhället på sikt, om man går in för en mycket bred satsning på sparstimulanser av det slag som moderata samlingspartiet har föreslagit. Jag tror det vore bättre om man i dessa sammanhang inte bara slängde ut lösa påståenden och sade att detta är någonting som man vill satsa på, men det är begränsat si och så. Man har ju ingen uppfattning om vad konsekvenserna blir för samhällsekonomin genom ett sådant förfarande. Jag tycker att det är litet lösaktigt från moderata samlingspartiets sida att göra på detta sätt.
Herr talman! Det råder väl knappast något tvivel om att arbetslösheten varit större om inte industrin haft vilja, förmåga och möjlighet att tillverka på lager under det svaga exportåret 1975. Det är självklart att denna kraftiga lageruppbyggnad ställt stora krav på kapitaltillskott. De börsnoterade företagen nyemitterade under föregående år aktier för inte mindre än 900 milj.kr., varjämte utgivandet av industriobligationer nästan fördubblades i jämförelse med 1974. Dessutom har en omfattande upplåning skett utomlands. För den mindre och medelstora företagsamheten är de här angivna möjligheterna att skaffa kapital högst begränsade. Småföretag kan inte gå ut till allmänheten för att få nytt aktiekapital, inte emittera obligationer eller låna utomlands. Man är då i stor utsträckning hänvisad till de s.k. mellanhandsinstituten Industrikredit, Företagskredit, Lantbrukskredit och dessutom Sveriges Allmänna Hypoteksbank. Industrikredit och Företagskredit har f.n. 1000 låneärenden till ett belopp av sammanlagt 1 miljard kronor. Väntetiden efter beviljandet är mellan två och sex månader. Med tanke på att någon snabb avveckling av de stora inneliggande lagren knappast är att räkna med under året och den kraftigare investeringsstimulans som nu även socialdemokraterna biträder är det angeläget att mellanhandsinstituten snabbt erhåller ökad utlåningskapacitet. Den i dag aviserade åtstramningen av kreditmarknaden i samband med diskontohöjningen kommer ytterligare att öka svårigheterna för de små och medelstora företagen. För jordbruket, som har garanterade avsättningsmöjligheter för sina basprodukter, föreligger det inga kapitalbindande behov att producera på lager. Behovet av investeringar i inventarier och byggnader samt ständigt stegrat lånebehov vid fastighetsaffärer har emellertid medfört att våra hypoteksföreningar — som tidigare angetts här i dag — har en lånekö på inte mindre än 1,6 miljarder kronor. Mot bakgrund härav kan det knappast betraktas som något överbud att höja ramen för Hypoteksbankens obligationsemissioner från 500 till 600 milj.kr. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna föreslår ett 25-procentigt investeringsavdrag men samtidigt yrkar avslag på våra förslag att underlätta den mindre företagsamhetens möjligheter att skaffa erforderligt kapital till dessa investeringar. Motiveringen att ett bifall till utskottsmajoritetens förslag skulle innebära en låsning av kreditpolitiken som försvårar en framtida anpassning i ett ändrat konjunkturläge ter sig knappast övertygande med tanke på hur bl.a. bostadssektorn är kreditpolitiskt prioriterad. Avslutningsvis några ord om långtidsbudgeten. Behovet av en sådan i verklig mening tas bl.a. upp i motionen 2557 av herr Bohman m.fl. Den långtidsbudget som årligen redovisas i anslutning till kompletteringspropositionen är endast en framskrivning. Den är inte en plan eller prognos och kan inte ligga till grund för en i högsta grad nödvändig prioritering mellan tidigare åtaganden och nya reformer eller mellan olika reformkrav. Socialdemokraterna avstyrker nu detta vårt krav på en ny utformning av långtidsbudgeten med motiveringen att en analys av den offentliga sektorns utvecklingsmöjligheter görs i de regelbundet återkommande långtidsutredningarna och att det är där diskussioner om prioriteringar kan ske. Av två skäl är detta enligt min mening inget hållbart argument. För det första bör en långtidsbudget inte bara omfatta den offentliga sektorns anspråk. För det andra är även de nuvarande långtidsutredningarna ganska långt ifrån det material som krävs för en rullande långtidsbudgetering av statens verksamhet. Herr talman! De yrkanden som erfordras har redan ställts från moderat håll, varför jag nöjer mig med att instämma i dessa.

Herr talman! För två år sedan stod jag i den här talarstolen med samma placering på talarlistan. Jag nöjde mig då, kl. 00.05 på pingstaftonens morgon, med att tillönska herr talmannen en glad pingst och gick sedan ner och satte mig. Förra året strök jag mig från talarlistan i förhoppning om att andra skulle visa samma goda vilja. Så var ej fallet. Den lilla grupp av kolleger som jag har en känsla av bär på tron att är man i huset så måste man tala tog inte intryck av den goda vilja jag visade. Jag har därför tänkt att i år, tredje året, tillåta mig att ta kammarens uppmärksamhet i anspråk trots att tiden är långt liden. Och jag gör det därför att det som jag hade tänkt tala om har diskuterats av flera talare. Vad man ibland nästan upprörs över är den ensidighet som präglar diskussionen kring de mycket komplexa problem det innebär att återställa balansen i våra utrikesaffärer. Här används uttrycket det höga kostnadsläget som om det vore något fult; och det är det naturligtvis på sätt och vis. Men det är mycket liten glädje med - som så många har gjort här i dag — att stå och gnälla över det höga kostnadsläget när man samtidigt visar ytterligt liten vilja att presentera sätt och metoder att åstadkomma ett bättre system. Dessutom tror jag att man har ryckts med av sitt eget tänkande och ser onödigt svart på vår konkurrenssituation. Visst har vi ett högt kostnadsläge, och bland flera orsaker till det skall jag nämna tre som har spelat en roll i dagens debatt. Lönerna i vårt land, för det första, är mycket höga liksom de till dem kopplade bikostnaderna. Sammantaget har vi sannolikt de högsta arbetslönerna i världen. Det är klart att det är en belastning ur konkurrens synpunkt, både för vår handel med utlandet och här hemma. Men omvänt är det, som för företagarna ter sig som en svart sak, en stor fördel för löntagarna och ett resultat av den fackliga kampen. Jag tror vi gör klokt i att tänka på att våra starka fackliga organisationer, LO, TCO och SACO, kommer att se till att löntagarna i fortsättningen får sin rättmätiga del av produktionen och produktionstillskotten. Det är nog klokt att vi vänjer oss vid att lönekostnaderna kommer att vara höga även i framtiden. Det andra, något som också slits i debatten, är det höga skattetrycket, som pressar företagarna. Det tror jag också är någonting som vi får vänja oss att leva med. Det är ju den spegelvända bilden av det som vi alla är stolta över, det välutbyggda Socialsverige. Då talar jag om Socialsverige i mycket vid mening. Det är ju ingenting som en knapp majoritet har åstadkommit — i regel träffas alla beslut om tunga socialpolitiska reformer av mycket stora majoriteter.

Även denna påverkande faktor har vi att leva med. Det tredje är inkomstutjämningen, det vi vid högtidliga tillfällen kallar för jämlikhetspolitik. Det kostar pengar att utjämna inkomsterna och det frestar på att åstadkomma jämlikhet. Men en solidarisk lönepolitik och en efter inkomstutjämning avpassad skattepolitik innebär också att kostnaderna ökar. När avtalsrörelserna inriktats så att lågavlönade människor — handelsanställda, transportanställda och övriga anställda inom servicesektorn — under senare år har fått berättigade och rejäla lönelyft, så måste kostnaderna därför bäras. Och eftersom de inte kan bäras av vinstmarginaler i företagen, får vi andra solidariskt bära dem i form av ökade tributer för de produkter som åstadkommes av arbetande människor inom servicenäringarna. Det finns ytterligare en faktor som hör hemma i detta sammanhang. Den medvetna och hårt drivna låglöneprofil som samhället - stat och kommun — som arbetsgivare visat under de senaste fem åren har naturligtvis jämte den övriga kommunala expansionen kommit att betyda kraftigt ökade kostnader för kommunerna. Detta är ett faktum. Jag skulle tro att lönelyften kanske framför allt på landstingssidan är orsak till hälften, om inte mer, av de ökade skatterna. Skattebördan är tung, och det gnälls över de ökade kommunala skatterna.

Om vi vill åstadkomma en verklighet bakom honnörsordet jämlikhet får vi räkna med att det kostar pengar. Vi har här tre problemområden som vi måste fortsätta att arbeta med, nämligen de höga lönerna, den sociala omvårdnaden och de höga skatterna samt inkomstutjämningen. Jag befarar att om vi mot all förmodan skulle få en annan majoritet i denna riksdag så kommer attacken i första hand att sättas in på den sista punkten. Den är nämligen lättast att komma åt. Det gäller dessutom här att hjälpa en minoritet, och man har alltid möjlighet att med egoism som argument skapa majoriteter mot eftersatta grupper. Vi har inget välfärdsland, när en stor majoritet lever väl på bekostnad av underbetalda och nedtryckta minoriteter. Det är ett dåligt samhälle som hesiterar inför konsekvenserna av att lyfta lönerna också för dem som kanske gör det sämsta, grövsta och tyngsta jobbet.

Då måste vi göra något annat. I det sammanhanget vill jag säga att några av dem som jag lyssnat på i dag har gjort mig beklämd genom att visa en fantasilös konservatism som inte leder någon vart. De försöker bara konservera problemen genom att envetet återkomma till de höga kostnaderna och sucka över dem. Men det finns en annan väg att gå. Det finns spårljus över den vägen, och banan är stakad. Det gäller — som herr Löfgren sade för en stund sedan — att utnyttja den höga tekniska nivå vi har kommit fram till. Det gäller att utnyttja alla de resurser vi har genom att vi satsat på att utbilda människor. Vi har kommit längre än de flesta andra länder när det gäller de mänskliga och tekniska förutsättningarna för att ta ett språng framåt och inte bara långsamt gå vidare. Då måste vi först släppa den envetna tanken att det i första hand är genom en utbyggd varuproduktion som vi skall lösa våra exportproblem. Jag tror att man här måste visa mera fantasi. Det är inte varuproduktionen som är vår stora framtida exportartikel, utan det är kunnandet manifesterat i praktiska erfarenheter. Jag tror att vi har kommit längre när det gäller att snygga upp förstörd miljö, att förhindra miljöförstöring. Det pekar på en väg att sälja svenskt kunnande. I dag bygger svenska byggföretag jorden runt med metoder som är så överlägsna att trots att arbetslönen är tre till fyra gånger högre lämnar man lägre anbud än konkurrerande inhemska och andra företag. Det är inte fråga om att på sikt producera sjukhus nyckelfärdiga och fullt utrustade utan att producera sjukhus i drift, där vi utnyttjar det kunnande som vår långt drivna sociala politik har givit oss och framför allt dem som vi har bett tekniskt lösa våra problem. Det här innebär emellertid också någonting annat. Det innebär att man i en hårt viljeinriktad satsning försöker samla alla resurserna i nationen, och det är nödvändigt i ett land så litet som vårt. Det kräver ett betydligt större mått av planerad verksamhet än vad som i dag präglar svenskt arbetsliv, svenskt näringsliv och svenska satsningar. Men det kräver också politisk vilja och politiskt mod — för här fordras en, i bästa mening använd, fantasifull spekulativ anspänning ifrån samhället, ett fantasifullt risktagande i stället för ett konservativt. Jag skulle, herr talman, ha velat utveckla det här i detalj, men jag avstår för att försöka hålla mig inom tiden.

Då menar jag, herr talman, inte att vi skall höja vällevnadsnivån för den majoritet av folket som har det bra, ja utomordentligt bra, utan det gäller att göra slut på de sista kvarlevorna av den svenska fattigdomen. Ingen skall tro att fattigdomen är utrotad. Den lever kvar som en plåga för små grupper. Men vi är nära att komma ut ur den gamla svenska fattigdomen.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag nu tar kammarens tid i anspråk några minuter. Min avsikt var från början inte att delta i den ekonomiska debatten, och inte heller skall jag i detta anförande polemisera mot någon och därmed ge anledning till en följddebatt. Vad som har fått mig att begära ordet är dagens kommuniké från riksbanken som jag hoppas att kammarens ledamöter har tagit del av. För att man skall få något begrepp om den kommunikéns innehåll bör man ha en viss praktisk erfarenhet av den inoch utlåningsverksamhet som bedrivs i vårt banksystem. Jag vill inte säga att jag har egna praktiska erfarenheter av det, men jag är inte främmande för lånekamrerarnas arbete. Dessa tjänstemän kommer dagligen i kontakt med den lånesökande allmänheten, och deras erfarenhet vill jag nu vidarebefordra från denna talarstol. Kommunikén signalerar bl.a. en räntehöjning med 1/2 ?6 av riksbankens gällande diskonto. Dock skall räntenivån vid emission av långfristiga obligationer bibehållas oförändrad. En konsekvens av denna riksbankens diskontohöjning blir att bankerna tvingas höja sin utlåningsränta med minst 1/2 26, och detta innebär i klartext ökade kostnader för produktionen, fördyring av levnadskostnaderna osv. Det är nu inte min mening att vi här i riksdagen skall föra en räntedebatt, utan jag konstaterar bara att en räntehöjning medför samhällsekonomiska konsekvenser i form av fördyrade levnadskostnader. Jag lämnar därmed räntan och kommenterar i stället kommunikén i vad gäller skärpningen av kvotkravet. Om jag läser kommunikén rätt, så skulle syftet med införandet av nya beräkningsregler för likviditetskraven innebära att man motverkar den s.k. grå kreditmarknaden. Jag skall emellertid inte nu närmare gå in på den frågan, eftersom jag får tillfälle till det i höst, när riksdagen skall behandla en motion som jag väckt och som just handlar om den grå kreditmarknaden. "> Vad jag nu närmast är oroad för — och det är en oro som delas av många — är att den föreslagna skärpningen leder till att vissa banker måste införa kreditstopp för att kunna leva upp till gällande bestämmelser. Konsekvenserna av denna skärpning av kreditgivningen blir med andra ord att redan beviljade krediter inte kan och inte får utbetalas, och vilka följder det kan få förstår nog var och en. Jag har i eftermiddag haft flera samtal med bankfolk som uttalat sin oro och frågat: Vad skall vi göra med alla dessa människor som redan lovats krediter om vi nu inte kan få låna ut pengar på grund av riksbankens nya direktiv, som innebär en skärpning av utlåningsbestämmelserna? Det är inte min avsikt att vi här i kammaren nu skall diskutera dagens riksbankskommuniké, utan jag vill bara ge uttryck för den oro som jag känner — och som jag vet delas av många — inför konsekvenserna av riksbankens beslut. Det kan gå ut över enskilda medborgare, som känner sig lurade. De har kanske köpt en fastighet eller föranstaltat om andra investeringar, och när de nu inte får låna de pengar som erfordras kommer de i ett mycket bekymmersamt läge. Sedan kan man fråga sig om denna skärpning av kreditgivningen är nödvändig samtidigt som åtgärder sätts in för att stimulera till ökade investeringar i maskiner o. d. för att därmed öka sysselsättningen. Ekvationen går inte ihop — jag kan i varje fall inte fatta den. Låt mig ändå, herr talman, till vad verkan det hava kan, uttala förhoppningen att vi skall få särskilda övergångsbestämmelser, även om kommunikén inte utlovar några sådana. Det betyder i klartext att redan beviljade och — märk väl! — legitima lån skall få betalas ut, även om detta skulle innebära ett visst överskridande av ifrågavarande banks likviditetskvot. Herr talman! Jag önskar att denna förhoppning måtte nå fram till de ansvariga i riksbanken och att förslaget kan accepteras av dessa.

Herr talman! Jag skulle vilja avge följande röstförklaring. Efter det att vår reservation 5 och därmed också vår reservation 6 C fallit har vi i voteringen om motiveringen under mom. 3 stött utskottets hemställan. Detta har vi gjort, eftersom utskottsmajoriteten där ställt sig bakom våra krav att marginalskatterna skall sänkas och skatteskalorna inflationsskyddas. Utskottet har där också instämt i andra viktiga uttalanden som görs i vår motion. Därutöver har emellertid utskottet i anslutning till detta moment gjort vissa uttalanden, som sägs vara riktade mot vår motion. Utskottet återger emellertid i detta avseende vår motion på ett missvisande sätt. Att vi i motiveringen stött utskottets hemställan innebär alltså inte att vi därmed godtagit kritiken av vår motion.

Herr talman! Det är väl inget tvivel om att Astrid Lindgrens saga om Pomperipossa starkt bidragit till att frågan om egenföretagarnas egenavgifter nu får en lösning. Syftet med den proposition som vi nu behandlar är att egenavgifterna skall tas ut efter samma principer som de avgifter som arbetsgivaren betalar på anställdas löner. Egenavgifterna skall i fortsättningen inte dras av som allmänt avdrag utan som omkostnad i förvärvskällan och de skall i princip få dras av redan samma år. Den orättvisa som har legat i att egenföretagare fått betala avgifter också på avgifterna skulle därigenom försvinna. Propositionen föreslår att detta skall ske genom att ett schablonavdrag för egenavgifterna medges vid taxeringen. Schablonavdraget skall beräknas på intäkten i för Det här förslaget står i princip i överensstämmelse med vad vi moderater upprepade gånger har begärt i det här avseendet alltsedan Haga II uppgörelsen. Det är givet att vi hälsar detta förslag med stor tillfredsställelse. Ett system där avgifter på avgifter tas ut skulle i år i många fall innebära ett meruttag av avgifter på åtskilliga tusen kronor. På flera punkter är propositionen emellertid oklar och föga genomtänkt. Framför allt gäller det de egenföretag där båda makarna arbetar gemensamt. Propositionen säger ingenting om huruvida schablonavdraget skall dras på den gemensamma rörelseinkomsten innan denna fördelas mellan makarna eller först efteråt. I båda fall skulle den föreslagna schablonen bli grovt felaktig. Hur skall vidare tredjedelsregeln — dvs. den nya regel som säger att medhjälpande make får taxeras för högst en tredjedel av nettoinkomsten — tillämpas? Är det nettoinkomsten före eller efter schablonavdrag som skall vara utgångspunkten? Nu delar utskottet vår uppfattning att dessa bestämmelser är oklara och förutsätter att förslag till lösning skall föreläggas riksdagen under hösten så att reglerna kan tillämpas redan för det här årets inkomster. Däremot har utskottet ställt sig kallsinnigt till vårt krav på en korrekt beräkning av egenavgifterna. Propositionens och utskottsmajoritetens förslag är att avgifterna skall beräknas på rörelseinkomsten med avdrag för schablonen. Skulle rörelseinkomsten vara 70 000 kr. blir schablonen 13 000 kr., och egenavgifterna skall då beräknas på 57 000 kr. Men en korrekt beräkning skulle innebära att avgiftsunderlaget bara skulle vara 55 500 kr. Det betyder att egenavgifterna kommer att beräknas på ett för stort underlag och därigenom bli 420 kr. för höga. Nu säger utskottet om schablonberäkningen: ”I vissa fall är den till fördel och i andra fall till nackdel för egenföretagaren, men avvikelserna torde i flertalet fall bli relativt obetydliga.” Det är fel. I alla inkomstlägen innebär den föreslagna schablonmetoden att egenföretagaren debiteras för höga avgifter. Hur pass mycket för höga de blir skall jag visa med en tablå på kammarens bildskärm. Av tablån framgår dels att vid inkomster som motsvarar de stora löntagargruppernas, alltså mellan 45 000 och 70 000 kr. per år, blir det slutliga avgiftsuttaget mellan 300 kr. och 600 kr. för stort. Detta vill vi från moderat håll inte acceptera. Skulle schablonerna behållas oförändrade också nästa år — trots höjda basbelopp och avgiftsuttag — skulle övertaget genom schablonberäkningen bli ännu avsevärt mycket högre. Vi yrkar därför i reservationen 2 att regeringen i den aviserade propositionen i höst kommer med förslag som innebär att egenavgifterna skall beräknas med hänsyn till de verkliga avgifterna i stället för till de schablonmässigt beräknade. Ett accepterande av propositionens och utskottsmajoritetens förslag skulle annars innebära att statsmakterna till större eller mindre del tar tillbaka den lättnad i avgiftsuttaget som det har inneburit att egenföretagare befrias från arbetsgivaravgift på de första 18 000 kronorna. Jag har svårt att tro att mittenpartierna är beredda att acceptera detta utan hoppas att de — vid studium av denna tablå — skall ansluta sig till vår reservation 2, som jag alltså vill yrka bifall till. Herr talman! Den föreslagna schablonen innebär alltid ett för litet avdrag i förhållande till de egenavgifter som slutligen kommer att debiteras. Detta innebär att den som baserar sina inbetalningar av egenavgifter på schablonavdraget alltså riskerar att senare krävas på återstående avgifter. Detta innebär i sin tur risk för såväl kvarskatt som kvarskatteavgift. Vi har därför yrkat att kvarskatteavgift inte skall tas ut på det belopp varmed de slutliga egenavgifterna kan överstiga schablonen. Hur mycket de slutliga avgifterna överstiger schablonen framgår också av den tablå jag visar på TV-skärmen. I vanliga inkomstlägen blir kvarskatten mellan 1500 och 2 500 kr. Även i de lägsta inkomstlägena — för en egenföretagare som bara har 10 000 kr. — skulle kvarskatten bli 325 kr.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 Däremot får inte underskott av jordbruk kvittas mot överskott i rörelse eller tvärtom. Enligt vår uppfattning borde kvittning också ske i dessa fall innan man beräknar egenavgifterna. I annat fall kan mycket kraftig dubbelbeskattning uppstå. Vi menar därför i vår reservation nr I —- som jag ber att få yrka bifall till — att också detta bör kunna rättas till i den proposition som aviseras till hösten. Herr talman! Jag vill till sist ta upp ytterligare en fråga. Propositionens förslag innebär en avsevärd förbättring av egenföretagarnas situation. Det noterar vi med den allra största tillfredsställelse. Men vi vill ändå starkt stryka under att allt inte är gott och väl i och med detta. Marginaleffekterna blir ändå orimligt höga för egenföretagarna, vilket torde framgå av den tablå som jag nu visar på TV-skärmen. I kolumnerna anges dels vanliga marginalskatter för löntagare, dels vanliga marginalskatter med tillägg av egenavgifternas nettoeffekt efter skatt. Marginaleffekten för en egenföretagare som har den utomordentligt låga inkomsten av 20 000 kr. blir ändå ungefär 50 96. Tablån visar också att marginaleffekten för en egenföretagare som har en genomsnittlig löneinkomst, alltså omkring 50 000 kr., blir 75 26. Har vederbörande bostadstillägg, tillkommer ytterligare 24 96 i marginaleffekt i inkomstlägena över 54 000 kr. Detta innebär att trots den förbättring som Pomperipossapropositionen innebär kommer åtskilliga egenföretagare att drabbas av marginaleffekter på bortåt 100 96 eller mer redan i år. Denna effekt skulle naturligtvis än mer förstärkas om den i går framlagda propositionen — Haga III — skulle bifallas av riksdagen. Den innebär ju inga marginalskattelättnader i vanliga inkomstlägen. Däremot innebär den en mycket kraftig ytterligare ökning av egenavgifterna. Nu kan man naturligtvis mot denna tablå invända att de angivna marginalskatterna för löntagare i verkligheten är för låga, eftersom arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift för löntagaren och att denne - om man tar hänsyn till detta — i själva verket har lika hög marginalskatt som en egenföretagare. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Det bekräftar vad vi många gånger har framhållit här i kammaren — att systemet med arbetsgivaravgifter döljer den verkliga beskattningen för löntagare. Detta gäller däremot icke för egenföretagare. Jag tror att det för de allra flesta måste framstå som orimligt att redan vid genomsnittliga inkomster bara få behålla 25 kr. av varje nyförvärvad hundralapp och — som jag nämnde —- kanske inget alls för den som åtnjuter bostadstillägg.

Det går inte längre att genom arbetsgivaravgifter eller motsvarande försöka trolla bort tyngden i det totala skattetrycket. Trots Pomperipossapropositionen kvarstår Pomperipossaeffekter för stora och betydelsefulla grupper i vårt land. Enda lösningen, som vi ser det, måste vara att använda en del av de automatiskt stigande skatteinkomsterna till att dämpa det totala skattetrycket. Med en förhoppning om att detta skall beaktas ber jag att än en gång få yrka bifall till de vid skatteutskottets betänkande fogade reservationerna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 68 behandlas propositionen 178 angående ändrade avdragsregler för egenavgifter. Detta är en fråga som diskuterats mycket under senare tid. De senaste årens höjningar av avgiftsuttaget såväl till ATP som till socialförsäkringar har medfört att orättvisan i nuvarande system mer och mer framstått som orimlig. Visserligen har det högre avgiftsunderlaget medfört en högre pensionsgrundande inkomst och en högre sjukersättning, men systemet är ändå orimligt. Därtill har avdragsrätten inte kunnat utnyttjas förrän året efter taxeringen, och i tider med inflation av den omfattning som vi haft under de senaste åren har systemet blivit omöjligt att behålla. Särskilt framträdande har de negativa konsekvenserna varit för nystartande och vid företagsavvecklingar. Vi ser mot denna bakgrund med tillfredsställelse att det i dag kan fattas beslut om en sådan omläggning att såväl avgifter och avdragsrätt som förmåner blir i det närmaste likformiga för anställda och egenföretagare. Därmed har jag inte gett avkall på min uppfattning att den som själv skall erlägga avgiften bör ha ett avgiftsfritt grundbelopp i botten. Vi skall inte diskutera det i dag — jag vill bara säga att det finns många starka skäl för ett sådant system, och jag återkommer till det vid ett annat tillfälle. Riksdagen var ju, som framgår av utskottsbetänkandet, överens i princip redan i höstas när riksdagen behandlade bl.a. en centermotion om en sådan förändring som nu föreslås i propositionen. Vad som däremot inte var klarlagt då var hur övergångsbestämmelserna skulle utformas, men också där kan de i propositionen föreslagna reglerna accepteras. Däremot har vid utskottsbehandlingen framkommit vissa punkter som är oklara. Så är förhållandet beträffande reglernas tillämpning för företagare där båda makarna arbetar i det gemensamma företaget. Det är på denna punkt angeläget att det klarläggs att den preliminära avgiften fördelas på båda makarna och att bestämmelserna får en sådan utformning att inget tvivelsmål behöver uppstå om hur reglerna skall tolkas och tillämpas. Utskottet har förutsatt att förslag kommer att framläggas i höst och att bestämmelserna kan tillämpas vid 1977 års taxering. En annan fråga som berörs i utskottsbetänkandet och som också fru Troedsson berörde är frågan om kvarskatteavgift skall utgå på den del av den slutliga egenavgiften med vilken denna kan komma att överstiga det s.k. schablonavdraget. Enligt min uppfattning bör man eftersträva att göra bestämmelserna så enkla som möjligt ur administrativ synpunkt men samtidigt rättvisa. Vi kan i dag av den lokala skattemyndigheten få den slutliga skatten uträknad. Man kan då också få veta hur stor egenavgiften blir. Jag för utsätter emellertid att det skall bli möjligt att få fram individuella be Nr 148 räkningar på egenavgiftens storlek. Det finns ju tabeller som ganska exakt Torsdagen den visar hur hög skatt man skall betala i olika inkomstlägen. Jag förmodar 3 juni 1976 att det skall bli ganska lätt att komplettera de bestämmelser som riksdagen om en stund kommer att anta med tabeller som utvisar arbetsgivar — Ändrade avdragsavgifternas storlek vid olika inkomstnivåer. Därmed skulle detta problem = regler för egenavgifi stort sett vara löst. ter Frågan är i dag i vad mån och på vilket sätt riksskatteverket och de lokala skattemyndigheterna är beredda att tillgodose kravet på mer noggranna beräkningar av den slutliga avgiftens storlek. Jag är inte i dag beredd att gå ifrån mitt ställningstagande i utskottet men kommer att följa frågan med största uppmärksamhet. Min målsättning är att åstadkomma så stor rättvisa som möjligt utan att det skall behövas alltför mycket rent administrativt arbete. I utskottsbetänkandet berörs också frågan om avdragsrätt i rörelsen för egenföretagarnas grupplivsoch gruppsjukförsäkringsavgifter. Utskottet delar motionärernas uppfattning, att en omläggning av avdragsrätten är angelägen, och förordar att förslag till ändrade regler föreläggs riksdagen i den proposition angående ytterligare ändringar i fråga om egenavgifterna, som aviserats till hösten. Som motionär i denna fråga vid flera tillfällen ser jag utskottets positiva uttalande med tillfredsställelse, och jag hoppas verkligen att denna fråga slutgiltigt skall kunna lösas så att de nya bestämmelserna kan tillämpas vid 1977 års taxering. Fru Troedsson berörde med några ord egenföretagarnas situation. Jag kan inte annat än beklaga att inte fler röstade för den centerreservation som vi voterade om för inte så länge sedan och som innebar införandet av ett avgiftsfritt grundbelopp också i fråga om socialförsäkringsavgifterna. Om det kravet uppfyllts hade man också löst en betydande del av de problem som fru Troedsson tog upp. Tyvärr var centern ensam om att rösta för denna reservation. Herr talman! Jag har nu något redogjort för motiveringen till centerns ställningstagande i denna fråga och yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Bara ett par små kommentarer. Herr Josefson menade att man skulle kunna utarbeta tabeller för avgifterna i olika inkomstlägen. Jag tror inte alls det skulle stöta på några svårigheter. Vi menar dock att man lika gärna kan utarbeta dessa tabeller på de verkliga avgifter som borde debiteras egenföretagaren. Då slipper man det här överuttaget av avgifter. Det är en önskan som jag tror att vi kan förena oss i. Herr Josefson sade också, att om man införde ett system med ett avgiftsfritt grundbelopp för socialförsäkringsavgifterna så skulle man komma till rätta med en del av de problem som jag försökte belysa. Ja, man skulle komma till rätta med problemet att egenföretagarna ofta har en trängd ekonomi, men man skulle inte i något avseende komma 195 till rätta med de orimliga marginaleffekter som redan i år och än mer nästa år kommer att drabba egenföretagare i vanliga inkomstlägen. Det problemet kvarstår.

Herr talman! Det är egentligen bara ett fel med det förslag till nya regler om avdrag vid inkomsttaxeringen för socialförsäkringsavgifter och allmän arbetsgivaravgift som riksdagen nu skall besluta om. Det är att förslaget borde ha kommit för ett halvår sedan! Problemet borde redan ha varit löst, ty partierna och intresseorganisationerna har ju många gånger sedan våren 1975 och i många sammanhang i den allmänna debatten framfört krav om ändrad skatteoch sociallagstiftning till följd av de nya regler för sociala avgifter som gäller fr.o.m. 1976. Skatteutskottet var dessutom enigt om att en omläggning av socialförsäkringssystemet var motiverad. När förslaget nu är här, vill jag emellertid säga att jag tycker att det är bra. Det redovisar den lösning som är möjlig att nu åstadkomma. I motioner och inlägg har nämnts att också en del andra tekniska saker borde beaktas, men jag finner det naturligt att dessa behandlas längre fram då riksdagen får pröva hela frågan om avgiftsreglerna i socialförsäkringssystemet. Det är väl också en allmän uppfattning bland dem som berörs av frågan att propositionen medför en rimlig lösning av de aktuella och omdebatterade problemen med egenavgifterna. I detta skede av riksdagsarbetet skall jag inte gå närmare in på hela frågan om skatter och avgifter, och jag skall inte heller kommentera den livliga debatt om avgiftsreglerna som har förts under de senaste månaderna. Jag vill emellertid klargöra ett par saker. Socialförsäkringsavgifter och allmänna arbetsgivaravgifter har stigit kraftigt under senare år. De har under 1970-talet stigit från 13,9 96 till 29,2 6. Detta har berott på flera saker. Bl. a. har socialförsäkringarna förbättrats, och den allmänna pensioneringen, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen m.fl. har byggts ut. En rad nya samhällsaktiviteter, t.ex. arbetsmarknadsoch vuxenutbildning, har också börjat finansieras på detta sätt. Avgifterna, framför allt den allmänna arbetsgivaravgiften, har slutligen höjts i samband med skatteomläggningarna, och de har tillfört statskassan erforderliga medel. Vi har medverkat till dessa reformer, och vi har funnit dem betydelsefulla för människorna. Vi har också medverkat till finansieringen av dem. Vi har ansett det vara rimligt att höja avgifterna för att förbättra den sociala tryggheten. På några punkter har vi emellertid haft en annan mening. Vi har inte i alla avseenden delat regeringens bedömningar och beräkningar, men vi har i det stora hela funnit det nödvändigt att ta ut höga sociala avgifter för att klara ett fortsatt reformarbete. Vi vill också realistiskt konstatera att betydande sociala avgifter blir nödvändiga även för de kommande åren. Vi vill — för att bara nämna några exempel — fortsätta att bygga ut den allmänna pensioneringen, förbättra föräldraförsäkringen och barnomsorgen samt skapa en allmän - Nr 148 arbetslöshetsförsäkring. Vi kan naturligtvis finansiera detta på olika sätt, Torsdagen den men sociala avgifter är och bör vara en naturlig huvudväg. 3 juni 1976 Det är lätt och naturligtvis populärt att säga att avgifterna är för höga, att de måste minskas. Det är lätt att säga att man inte vill vara — Ändrade avdragsmed om att höja avgifterna eftersom man inte har varit med om det = regler för egenavgifena eller andra beslutet. Men om vi vill ha ett fortsatt reformarbete, = ter då får vi också finansiera det genom skatter eller avgifter. Om vi alltså konstaterar att de sociala avgifterna också för framtiden kommer att vara höga, då blir det naturligtvis en angelägen uppgift att finna en vettig utformning av avgiftsreglerna, att finna ett system som ger tillräckligt med pengar men så få ogynnsamma effekter som möjligt. Det är därför betydelsefulla uppdrag som nu ligger i olika statliga utredningar, till en viss del i skatteutredningarna — jag tänker på den allmänna arbetsgivaravgiften — men till sin huvuddel i pensionskommittén alltså de olika sociala avgifterna. Då jag själv medverkar i detta utredningsarbete vill jag kort nämna två saker. Det vore mycket värdefullt om man kunde samordna de nuvarande sociala avgifterna, det är ungefär ett tiotal, till en enda eller i varje fall till ett par avgifter. Det skulle förenkla administration, avgiftsberäkning, kontroll och annat. Det vore också mycket värdefullt om man kunde differentiera avgifterna, såväl den allmänna arbetsgivaravgiften som de sociala avgifterna. Jag tänker i första hand på en differentiering som beaktar de små företagens situation. I debatten har sagts att det tidigare taket för beräkning av sociala avgifter borde vara kvar. Jag menar att det finns skäl, inte bara statsfinansiella utan också sociala, för att avgifterna även skall gälla de höga inkomsterna. Jag tror det skulle vara mer motiverat att lyfta bort en del av inkomsten i botten —- som nu gäller för den allmänna arbetsgivaravgiften — än att lyfta bort inkomster i toppen. Det skulle också betyda mer för de allra flesta mindre företag. Jag skall begränsa mina allmänna synpunkter till detta. Det förslag som nu lagts om att egenavgifterna i fortsättningen skall tas ut efter samma principer som arbetsgivarnas avgifter och att de skall dras som omkostnad i förvärvskällan är bra. Men det är ingen slutlig lösning. Det sägs också i propositionen att viktiga kompletteringar skall komma i höst, framför allt förslag rörande ändring av 80/85-procentsregeln fr.o.m. 1977 års taxering. Mera definitiva lösningar måste sedan komma efter förslag från pensionskommittén och skatteutredningarna.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

Herr talman! Jag skall bara göra några korta kommentarer. Propositionen 178 och de frågor som vi nu diskuterar har som här tidigare anförts väckt mycket stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Förslaget i propositionen innebär att egenföretagare och fria yrkesutövare när förslaget genomförs med verkan på innevarande års inkomster får i betydande grad lägre skatter och avgifter. Dessa kommer inte som hittills att tas ut på hela nettoinkomsten utan bara på den del som återstår sedan avgifterna schablonmässigt har beräknats och dragits av från företagarens nettoinkomst. Avgifterna får dras direkt i rörelsen för inkomståret, vilket undanröjer olägenheten med den eftersläpning som nu uppstår. De mycket höga marginalskatter som har blivit följden av det hittills tillämpade systemet elimineras också i viss mån. Som exempel på hur hårt marginalskatten träffar en egenföretagare kan nämnas att redan vid en inkomst på 50 000 kr. beräknas för innevarande år skatt och avgifter ta 93 26 av en inkomstökning. Vid 150 000 kr. i inkomst har med nu gällande skalor som används vid preliminärdeklarationerna uppkommit skatter och avgifter på det nu mycket kända talet 102 96 av en merinkomst. En beräkning av skatter och avgifter enligt det nya systemet visar att dessa för innevarande år sjunker med nära 4 000 kr. i normalfallet för en inkomst på 50 000 kr. och med nära 6 000 kr. för en inkomst på 75 000 kr. Jag noterar med tillfredsställelse detta förslag, och dess detaljutformning i stort är godtagbar. Övriga härmed sammanhängande frågor som är oklara kan lösas i samband med den till hösten utlovade kompletteringspropositionen, som bl.a. skall ta upp vissa marginaleffekter. Det har i den allmänna debatten sagts att de problem med avgift på avgift som blir lösta i denna omgång skulle vara att hänföra till den skatteuppgörelse som träffades våren 1975 mellan regeringen och mittenpartierna, den s.k. Haga II-uppgörelsen. Så är inte förhållandet. Systemet med avgift på avgift har funnits långt tidigare. Men så länge som både anställda och företagare själva erlade såväl sjuksom folkpensionsavgifter och dessa var relativt låga, var problemet ringa. I och med att de anställda befriades från avgifterna och motsvarande statsinkomster togs ut via arbetsgivaravgifter hos företagen uppstod emellertid efter hand orättvisor för egenföretagarna. De jämförelser som gjorts mellan vad löntagare och företagare med samma inkomst har fått kvar efter skatt och avgifter har visat att egenföretagaren ofta har åtskilliga tusen kronor lägre inkomst kvar än löntagaren. För varje år som avgifterna höjts har skillnaden ökat, och redan i juni i fjol fördes frågan på tal av bl.a. lantbrukarnas organisationer. Man skulle givetvis ha önskat att regeringen då hade tagit upp detta problem. Det hade varit bra bl.a. med hänsyn till de preliminärskattedeklarationer som görs i december eller omkring årsskiftet. Det fanns ju ett parallellt problem för de anställda med särskilda uppdragsinkomster, och för att lösa den frågan framlades en proposition redan i oktober i Nr 148 fjol. Efter bl.a. centeroch folkpartimotioner i anledning av propositionen Torsdagen den i höstas hänsköts frågan om egenavgifterna till företagsskatteberedningen. 3 juni 1976 Motionerna överlämnades först i februari i år. Det visade sig emellertid att man där inte var beredd att angripa problemet, i varje fall inte genast, Ändrade avdragsoch därför fick vi då inget förslag från beredningen. Det var den beryktade regler för egenavgif Pomperipossasagan och debatten omkring den, med uppvaktningar och = ter annat från näringslivets organisationer, som gjorde att propositionen ändå kom fram så snart genom finansministerns försorg. Det vill jag uttala min tillfredsställelse över. Jag tycker också att det är ett bra exempel på att man inte alltid bör hänskjuta alla detaljfrågor till stora utredningar, för då kan det ta längre tid än vad som är skäligt. I den tidigare debatten har fru Troedsson sagt något om att taket på den inkomst varpå man beräknar socialförsäkringsavgifterna skulle lyftas tillbaka. Jag vill då för centerns del säga att jag tror inte detta är möjligt. Det beräknas att det kostade drygt 1 miljard i fjol, när taket lyftes bort, och man skulle då alltså vara tvungen att skaffa fram statsinkomster i motsvarande mån. Detta skulle i sin tur innebära ökade avgifter för egenföretagarna, inte minst för de mindre företagarna. Däremot tror jag att man kanske måste gå vidare och förbättra situationen för de allra minsta företagen genom ett större avdrag i botten, som de båda talarna före mig, herr Josefson och herr Mundebo, också framhållit. Jag har inte heller mycket att erinra mot den allmänna uppfattning som herr Mundebo redovisade rörande avgifternas nödvändighet, om vi skall kunna fortsätta med reformarbetet.

Herr talman! Jag skall inte gå in på herr Olssons historieskrivning. Helt korrekt var den knappast, men det kanske inte spelar någon roll. Inte heller är de beskrivningar korrekta som gjorts av nuläget och av det läge som kommer att uppstå sedan förslaget genomförts. Man menar nämligen att egenavgifterna är skatt och räknar in dem i skatteprogressionen. Det är inte en korrekt redovisning. Arbetsgivaravgiften och socialförsäkringsavgifterna är produktionsfaktorsskatter, som man får göra avdrag för i sin löpande produktion. Det innebär att de inte kan vara skatter på egenföretagare. Man kan alltså icke göra som fru Troedsson när hon lagt denna skatt till egenföretagarens egna skatt då hon räknat fram marginaleffekterna. Arbetsgivaravgiften och socialförsäkringsavgifterna är inga direkta skatter. De är avgifter i produktionen precis som t.ex. energiskatten. Har man anställda är avgiften för dem en produktionsfaktorsskatt, och den lägger man inte gärna till den egna skatten. Visserligen har man i nuläget en eftersläpning på ett år som gör att man får en marginaleffekt, men man får avdrag för den vad det lider. I nuläget är detta därför egentligen en likviditetsfråga. Men när propositionen nu blir genomförd är det inte ens det. 199 Det är klart att propositionen löser ett problem — det kan vi utan vidare vara överens om. I propositionen föreslås att avgifterna skall få dras av på rörelsebilagan. Det är naturligtvis mycket bättre än att ha ett allmänt avdrag som släpar efter. Men propositionen och utskottsbetänkandet visar hur svårt det är att genomföra ett enkelt system med avdrag på rörelsebilagan när ingen vet hur stort avdraget egentligen skall vara. Det är detta som hela tiden varit problemet. Därför har man tvingats ta fram ett schablonsystem som nu föreslås i propositionen. Om man har tagit ut för litet, får detta sedan rättas till. Motionärerna och reservanterna har krävt ett slutgiltigt avdrag på en gång, men de har ändå inte vågat sig på att framlägga ett förslag till lagtext för att lösa detta problem, utan det begär man att regeringen skall göra. Annars är ju reservanterna inte så förfärligt rädda att föreslå lagtexter! Fru Troedsson har här mycket starkt kritiserat schablonsystemet. Hon menar att avdraget blir till egenföretagarens nackdel jämfört med exempelvis löntagaren — det har sagts tidigare och det har också framförts i motioner. Jag tycker att det är korrekt att göra en jämförelse med löntagaren. Det är det enda riktiga. Den som är arbetsgivare med anställda skall ha samma belastning som den som är egenföretagare. I den motion som fru Troedsson varit med om att väcka har man på förlustsidan tagit upp att avgiften blir 261 kr. större, om man har en bruttolön på 50 000 kr., och 371 kr. större, om man har en bruttolön på 150 000 kr. Detta är en nackdel. Men det finns för egenföretagaren i dag också en plussida, som fru Troedsson aldrig någonsin talat om. Och denna plussida är relativt större än minussidan. När det gäller arbetsgivaravgifterna är 18 000 i botten fritt — det innebär 720 kr. Redan det tar bort den nackdel fru Troedsson talade om. Därutöver finns det en hel del andra avgifter som arbetsgivaren erlägger för sina anställda, men som egenföretagaren icke behöver erlägga. I det fall fru Troedsson relaterar uppgår de till I 033 kr. Jag har inte kontrollerat det, men siffran är säkert korrekt. För den anställde betalar alltså arbetsgivaren en hel serie av småavgifter som egenföretagaren icke betalar. Nästa år ökar dessa med 1 96. Det beslutet har visserligen inte tillkommit genom regeringens försorg, men det finns i alla fall ett beslut i dag om att egenföretagarna icke skall hjälpa till att finansiera barnomsorgen. Det är endast de som har anställda som skall betala den. För 50 000-kronorsinkomsttagaren blir det ytterligare 500 kr. Barnomsorgen betalas alltså av arbetsgivare som har anställda men inte av dem som har egenavgifter. Jag kan fortsätta uppräkningen. Uppskov kan t.ex. beviljas med betalning av en del av skatterna därför att vi i dag har en företagsbeskattning som medger så stora avoch nedskrivningar på lager, inventarier och maskiner att man inte behöver plocka fram sin reella inkomst. Egenföretagaren kan alltså på det sättet få fram en avgift som är betydligt lägre än den som har anställd arbetskraft. Den senare måste ändå betala = Nr 148 avgift på de löner som betalas ut. Egenföretagare — inte den egenföretagare Torsdagen den som saknar lager, inventarier och sådant men alla andra egenföretagare 3 juni 1976 —- kan hålla sin inkomst nere och därmed också få lägre avgifter. Man — kan på det sättet få uppskov nästan ett helt liv med att betala de här Ändrade avdragsavgifterna. Det finns alltså en hel del på plussidan som väger betydligt = regler för egenavgiftyngre i vågskålen än de nackdelar som fru Troedsson tog upp. ter Det finns också förmåner förknippade med de stora avgifterna. Jag åberopar återigen moderaternas partimotion. Av de 3 800 kr. som det där står att egenföretagaren får betala mer än den anställdes arbetsgivare motsvaras inte mindre än 3438 kr. av ökade förmåner. Det kan t.ex. göra 5 000 kr. i ökad ATP, man får en högre sjukersättning. Det är sådant man får betala för. Man fick alltså enligt det gamla systemet betala för höga avgifter, det skall vi vara på det klara med, men man fick också motsvarande förmåner som nu försvinner. År 1960 gjorde vi ett försök att hålla lägre avgifter för ATP för egenföretagaren genom att låta bara två tredjedelar av inkomsten bli pensionsgrundande. Det var ett förfärligt liv i riksdagen innan det undantaget kom bort. Nu vill man ha minskade förmåner och lägre avgifter. Men jag är inte säker på att man tänker på att det innebär att egenföretagaren får lägre sjukpenning och lägre ATP. Det motsvarar nästan hela summan i inkomstlägena på ungefär 60 000 kr. Dagens system är alltså inte så dåligt som man har velat göra gällande efter Pomperipossasagan. Den var en saga. Känner fru Troedsson till någon som har drabbats på det sätt som Pomperipossasagan berättar, så tala om det för mig! Jag har aldrig träffat någon. Det var alltså en konstruktion som är möjlig att åstadkomma i teorin, men det fordras att så förfärligt många förutsättningar föreligger. I de vanliga inkomstlägena, som fru Troedsson har talat om, de som understiger 7,5 basbelopp, motsvaras nästan hela den för höga avgiften av högre förmåner. I en reservation menar man — och det låter ju bestickande — att den som har betalat in egenavgifter precis enligt den schablon som myndigheterna har fastställt inte skall påföras en straffavgift om det sedan visar sig att det inebetalade beloppet är för litet. Samma skäl kan då anföras av alla dem som har påförts B-skatt. De kanske får för hög inkomst i förhållande till B-skatten och sålunda får en kvarskatt. När man granskar denna fråga närmare finner man emellertid att det helt enkelt inte går att säga vad som är straffavgift på den schablonmässigt beräknade socialförsäkringsavgiften eller vad som är straffavgift på den vanliga skatten. Här är det en klumpsumma, och ingen vet egentligen vad som är vad. Den som gör en fyllnadsinbetalning kan inte säga att ”detta är för mina inkomster och detta är för socialförsäkringsavgiften” — det är en enda klump. Därför går det helt enkelt inte att ha det på annat sätt än så här. Skall man försöka räkna ut sin skatt och sin avgift — om man nu kan det — så kan man göra en fyllnadsinbetalning så att man slipper avgiften. 201 Pensionskommittén arbetar med avgiftsreglerna i fråga om kvittning mellan olika inkomstkällor och ett förslag väntas det här året. Utskottet är således inte berett att ta ställning till om man skall få kvitta mellan olika inkomstkällor eller inte. Helt invändningsfritt är naturligtvis inte det resonemanget heller. Det får ju inte de göra som betalar in arbetsgivaroch socialavgifter för sina anställda. De får betala in dessa avgifter oberoende av hur deras företag går. Så helt utan invändningar är inte detta heller. Det kan vara så att någon med goda inkomster i en rörelse försöker skaffa sig ett jordbruk som går med stor förlust för att icke behöva betala någon egenavgift på den rörelse som går bra.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
Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad herr Wärnberg sade. Utan tvivel har systemet med avgifter på avgifter i viss utsträckning inneburit motsvarande högre socialförmåner. Det är vi helt överens om. Men nu gällde det ändå att åstadkomma likställdhet så långt möjligt är. Vad jag vänder mig mot är att man, när man försöker nå det målet, säger att det kanske inte gör så mycket om det inte blir exakt lika för egenföretagarna som för andra eftersom egenföretagarna i viss utsträckning har fördelar som andra arbetsgivare inte har. Jag menar att det i så fall öppet skall diskuteras här i kammaren och inte komma fram bakvägen. Sedan vill jag bara helt kort ta upp frågan om marginaleffekterna. Ingen skulle ha varit gladare än jag om herr Wärnberg hade haft rätt och jag fel. Men den tablå över marginaleffekterna, som jag visade på TV-skärmen, gällde marginaleffekter vid höjning av intäkten i rörelsen. Jag har sedan räknat med att egenavgifterna numera i princip skulle vara avdragsgilla. Då får man ändå de här marginaleffekterna. Det innebär för nästa år att en egenföretagare som då har en inkomst på 50 000 — alltså en inkomst som ligger under genomsnittlig löneinkomst - kommer att få en marginaleffekt på 100 96 eller däröver om regeringens nyss framlagda proposition går igenom. Detta under förutsättning att han har bostadsbidrag. Det är här jag menar att vi alla måste stanna upp och besinna vårt ansvar. Vi kan inte gå vidare med ständigt stigande arbetsgivaravgifter och ständigt höjda marginalskatter i de vanliga inkomstlägena. Det är ju minst av allt ägnat att stimulera fram den ökade investeringslust, som vi tidigare i dag var helt överens om här i kammaren.

Herr talman! Men, herr Wärnberg, energiskatten är ändå inte proportionell i förhållande till inkomsten. Om en egenföretagare som har en taxerad inkomst på 50 000 ökar intäkten med 5 000 kr. och det betyder att hela den ökningen går bort i skatter, avgifter netto och minskade bostadstillägg, då är det väl ändå något som påtagligen drabbar honom och som måste påverka hans önskan att utvidga sin verksamhet eller lägga på några kol extra.
Herr talman! I den mån som avgiften beror på den ökade inkomsten är den avdragsgill, och då kan den på inget sätt på sikt bidra till att öka progressionseffekten.

Herr talman! Den i motionen 927 av herr Bergqvist begärda samlade utredningen om förmögenhetsfördelningen i syfte att åstadkomma en jämnare fördelning är rimlig. Visserligen åberopar finansutskottet att nytt material kan väntas under den närmaste tiden, men detta kan knappast ersätta behovet av en fortlöpande och regelbunden redovisning av förmögenhetsfördelningen. Förmögenhetsfördelningen återspeglar bristande jämlikhet i det svenska samhället. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi i bl.a. motion till årets riksdag påvisat hur förmögenhetsskatten minskat i betydelse samtidigt som indirekta skatter och kommunalskatter, vilka drabbar låginkomsttagare, stigit. Det är befogat med en samlad utredning av det slag som förordas 205 i motionen 927. Finansutskottet har åberopat en pågående utredning som skäl för att avstyrka motionen. Vi kan inte finna att denna utredning fyller den uppgift som skisseras i motionen. Till finansutskottets betänkande nr 41 har därför herr Hermansson fogat en reservation, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Ingen kan i dag säga hur stora förmögenhetstillgångar vi har i vårt land. Ingen vet säkert ens på 100 eller 200 miljarder kronor när. Att vi inte har någon totalsiffra över Sveriges nationalförmögenhet är i och för sig tråkigt. Men det djupt allvarliga är att det inte heller finns en klar bild av hur förmögenheterna fördelar sig, att vi inte kan följa hur förmögenhetsfördelningen utvecklar sig från tid till annan. Åtminstone när det gäller de personliga förmögenheterna borde det vara självklart att man fortlöpande kan få besked om vad som händer med fördelningen. Visst har vi en officiell förmögenhetsstatistik, men går vi bakom kulisserna ser vi att den inte duger som information om den faktiska förmögenhetsfördelningen. Det är en ren taxeringsstatistik. Enligt konjunkturinstitutets sparundersökning från 1958 är det bara en tredjedel av hushållens samlade förmögenhet som redovisas där. Det var också vad låginkomstutredningen räknade med 1966. Utskottet talar om Roland Spånts studier över förmögenhetsfördelningen vid årsskiftet 1969-1970. Där hävdas att det är mindre än en femtedel av hushållens verkliga förmögenhetssumma som kommer fram i skattestatistiken. Författaren menar t.o.m. att det kan vara så litet som en tiondel som går in i den officiella statistiken. Det är alltså inte så enkelt att man bara säger: Nu skall vi till den 1 juli 1977 göra en studie över hur förmögenhetsfördelningen var ett visst år. Det statistiska grundmaterialet saknas nämligen till stora delar. Man måste starta ett mödosamt och omfattande arbete med att få in tillförlitliga primäruppgifter och göra dem jämförbara. Enligt utskottet kommer utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten att göra en uppdatering av Roland Spånts studie. Det är bra, för den studien går längre än den officiella statistiken. Men Roland Spånt säger själv om sin egen studie: ”Även om vi accepterar dessa i flera avseenden osäkra beräkningar fångar vi med denna metod inte in mer än 30 procent av den totala privatägda förmögenhetsmassan. Den totala förmögenhetsfördelningen kan därför starkt skilja sig från den som gäller för den tredjedel av denna som är någorlunda känd.” Och han tillägger att det finns flera faktorer som talar för att de ”okända” förmögenhetstillgångarna har en fördelning som är starkt olik de ”kända” tillgångarnas fördelning. Jag konstaterar två saker: För det första finns det mycket allvarliga brister i statistiken om förmögenhetsfördelningen. För det andra kommer = Nr 148 de nu planerade eller pågående studierna inte på ett avgörande sätt att ändra på det. Reservationen innebär ett bifall till motionen. Jag vill inte bestrida = att utskottet behandlar min motion med viss förståelse. Det verkart.o.m. — Utredning rörande som om man vill avrätta den med någon medkänsla. Jag tycker givetvis förmögenhetsföratt det är bra att utskottet understryker att en periodiskt återkommande = delningen uppföljning av den Spåntska studien är av värde. Nu blir det tydligen votering mellan utskottets positiva skrivning och ett rent bifallsyrkande. Eftersom jag menar allvar med motionen är det självklart att jag inte går på avslagslinjen, även om utskottet sänder några vackra ord till begravningen. Jag kommer därför att rösta för reservationen.

Herr talman! Det krav på ytterligare analys och utredning av inkomstoch förmögenhetsfördelningen i samhället som motionärerna framfört kommer enligt den bedömning som utskottsmajoriteten gjort att tillgodoses genom det arbete som pågår eller är planerat i utredningar och i analysverksamhet. Jag har därför inte samma pessimistiska bild av vad som kommer att hända på detta område som den som en av motionärerna nyss gav uttryck för från denna talarstol. Uppenbarligen är det så att det basmaterial som skall bli föremål för den fortlöpande analysen och utredningen också håller på att kompletteras och utvidgas. Det bör finnas goda förutsättningar att med det basmaterialet åstadkomma den analys av den här frågan som motionärerna efterlyst.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

Herr talman! Bara några få ord. Detta ärende handlar ju om hur stort det tullfria området i vår handel bör vara, hur omfattande tullpreferenser systemet för u-landsvaror bör ha och hur det systemet bör tillämpas. Grundtanken bakom 1971 års beslut var ju att tullfri u-landsimport som ledde till marknadsstörningar skulle mötas med lämpliga motåtgärder. Den tanken har jag stor förståelse för. Samtidigt finns det också starka skäl för att vidga tullfriheten för u-länderna. Jag vill påminna om att vid UNCTAD-konferensen nyligen framhöll u-länderna mycket bestämt betydelsen av att de skulle få vidgat tillträde till i-ländernas marknader. Det finns också undersökningar inom Världsbanken som visar att en breddning av u-ländernas produktion och handel är nödvändig, om de länderna skall få någon förbättring av sin ekonomi. Det svenska tullpreferenssystemet omfattar inte många varor i fråga om vilka u-länderna är och kan bli särskilt konkurrenskraftiga. Därför anser vi att Sverige bör ytterligare vidga det tullfria området. Vi anser också att regeringen bör iaktta en mera restriktiv praxis beträffande de kvantitativa begränsningarna för import från u-länderna. Det är tänkbart att en sådan vidgning kan medföra problem, men jag tror att de blir mycket begränsade och att de kan mötas med de resurser vi har inom vår sysselsättningsoch regionalpolitik. Den slutliga effekten av en vidgning skulle då bli en handelspolitik som är mera i linje med våra ambitioner rörande internationell solidaritet och utveckling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid betänkandet.

Herr talman! Den fråga vi här behandlar, vidgade tullpreferenser för u-länder, berör i hög grad tekoindustrin. En kraftigt bidragande orsak till tekobranschens problem är utan tvivel den kraftigt ökande importen från främst lågprisländer. Skatteutskottet har i det nu föreliggande betänkandet haft att behandla en motion från folkpartiet, där det begärs ett förslag från regeringen om ytterligare lättnader för u-ländernas försäljning produkter på den svenska marknaden. Det är främst tullavgifter och kvantitativa begränsningar gentemot u-ländernas tekovaror som motionärerna har haft i åtanke. Men det är även skyddet för jordbruksprodukter som man anser bör prövas med hänsyn till u-ländernas intressen. Det ligger nära för mig att se på importen av tekoprodukter, eftersom jag representerar en valkrets som verkligen får känna av svårigheterna för tekobranschen. Importen har från 1970 till 1975 ökat med i genomsnitt 11 96 per år eller totalt med nära 70 96. År 1975 var ökningen störst för kläder — 18,3 26. I slutet av 1975 beräknades importen av beklädnadsvaror svara för 79 ", av försäljningen i Sverige. Vårt land tar dessutom på sig en mycket stor andel av lågprisimporten från länder som Sydkorea, Hongkong och Indien — en mycket större andel än andra industriländer. Den svenska importen från lågprisländerna representerade 1975 ett värde av 32 dollar per invånare. Motsvarande siffra för Västtyskland var 22 dollar, för USA 12,5 dollar och för en industrination som Frankrike 5 dollar per invånare. Jag kan vara överens med herr Mundebo om att vi skall verka för ett fritt varuutbyte mellan olika länder. Och jag är väl medveten om att det för Sveriges del är angeläget att vi kan exportera svensktillverkade varor på världsmarknaden. Vårt välstånd bygger i stor utsträckning på att så kan ske. Men vi har hävdat — och det har vi också fått viss förståelse för i de exporterande länderna — att vi inte kan acceptera omfattande marknadsstörningar för exempelvis den svenska tekoindustrin genom en helt ohämmad import. Av beredskapsskäl anser vi att vi även framgent skall bestå oss med en egen tillverkning av beklädnadsvaror. Och i dag utgör lågprisimporten en utomordentligt besvärande konkurrensfaktor som givetvis skulle ytterligare förstärkas om riksdagen följde folkpartiets linje Därmed skulle det också uppstå en rad problem för de många små och medelstora företag som man så gärna i tid och otid säger sig slå vakt om. Vi ligger i dag långt före övriga industriländer när det gäller importen från lågprisländerna. På sikt borde man — och det skulle också gälla uländerna på ett helt annat sätt — söka få övriga industriländer att acceptera en lågprisimport som motsvarar den nivå som vårt lands har. När jag har studerat de här aktstyckena har jag iakttagit den oenighet som råder inom det borgerliga blocket när det gäller inställningen till tekoimporten. Speciellt för de anställda inom tekobranschen kan det vara intressant att veta att mittenpartiprogrammet verkligen inte ger några anvisningar på den här punkten. Samtidigt som folkpartiet nu motionerar om lättnader kommer vi i ett senare ärende att få ta ställning till motioner från centerpartiet som önskar åtgärder för att komma till rätta med den ökande importen — två helt motstridiga uppfattningar från folkpartiet och centerpartiet. Herr talman! Med hänvisning till det anförda hemställer jag om bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Bara några ord som tillägg. Så enormt betydelsefulla är ju inte de vidgningar det här gäller. Det är inte fråga om en ohämmad import, det är inte fråga om omfattande marknadsstörningar. Det kan vara fråga om måttfulla ökningar av importen, och det kan möjligen bli fråga om begränsade marknadsstörningar som vi i sa tall kan möta med sysselsättningsoch regionalpolitik.
Herr talman! Det är tydligt att herr Mundebo inte har satt sig in i tekobranschens problem i dag. Redan den import som vi i dag tar emot från lågprisländerna medför omfattande störningar för den bygd som jag representerar.